Fru ålderspresident! Lorena Delgado Varas har frågat mig om jag kommer att verka för att Sverige ska stötta förslaget om undantag från reglerna i Trips, när jag kommer att presentera fler åtgärder som kan leda till en verklig ökning av produktion och distribution och om jag är villig att verka för en fördelning av vaccin och läkemedel globalt efter behov, inte efter länders ekonomiska förutsättningar. Hon har vidare frågat mig om jag kommer att verka för att vacciner och läkemedel ska produceras och säljas till lägsta möjliga pris. Jag vill inleda med att regeringen delar Lorena Delgado Varas starka övertygelse om att global vaccination är en av de viktigaste nycklarna för att få ett slut på covid-19-pandemin och dess svåra konsekvenser världen över. Jag delar också oron över den låga vaccinationsgraden i framför allt låginkomstländer. Arbetet med att fortsätta öka produktionstakten och utrullningen av vaccin i världen, särskilt där få har blivit vaccinerade, är livsviktigt. Sverige bidrar i dag kraftfullt till att öka produktion och distribution av vaccin och till att det ska fördelas globalt efter behov. Både i förhållande till EU:s gemensamma upphandlingar och inom Covax driver Sverige aktivt frågan om att vaccin ska produceras och säljas till lägsta möjliga pris. Det är en fråga om internationell solidaritet. Fru ålderspresident! Med nuvarande regelverk har det på rekordtid tagits fram godkända, säkra och effektiva vacciner. Den årliga globala produktionen av vaccin har tredubblats, och det tas fortfarande fram nya vacciner, nu senast vaccinet Novavax som godkändes av EU-kommissionen den 20 december 2021. Sverige står fortsatt bakom EU:s position att det existerande immaterialrättsliga regelverket skapar förutsättningar för att ta fram de vacciner och läkemedel som behövs för att bekämpa covid-19 i världen. Immaterialrätten spelar roll även i en pandemi. Ett för brett undantag riskerar undergräva patentskyddet och därmed en viktig drivkraft för forskning och utveckling - forskning och utveckling som kan komma att bli avgörande kommande år och vid kommande kriser, också beroende på pandemins utveckling. Med dagens regelverk finns också redan möjligheten att utfärda tvångslicenser som möjliggör produktion utan patenthavarens godkännande. I juni presenterade EU ett alternativ till Tripsundantaget med målet att förtydliga denna mekanism samtidigt som immaterialrättens roll för innovation värnas och den regelverksmässiga otydlighet som ett undantag sannolikt skulle skapa därmed undviks. Målsättningen är att hitta en lösning innan Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens som väntas kommer att äga rum under våren 2022. Hittills har drygt 11 miljarder doser vaccin mot covid-19 tillverkats. Det är ungefär dubbelt så många doser som årligen producerades i hela världen för alla sjukdomar innan pandemin. Inom EU har mer än hälften av alla tillverkade doser exporterats till över 150 länder. Allt detta har vi åstadkommit med gemensamma ansträngningar . Sverige har varit och kommer att fortsätta att vara pådrivande i arbetet med att säkerställa global tillgång till vaccin mot covid-19. Ingen är säker förrän alla är säkra.

Fru ålderspresident! Sverige gör mycket som är bra när det gäller global tillgång till vaccin. Bland annat ges 2,1 miljarder kronor av biståndet till att finansiera donation av svenskt vaccinöverskott till andra länder och finansiellt stöd till den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax. Det jag tycker är väldigt förvånande är att regeringen inte är intresserad av att se till att vi får så många doser som möjligt för de dryga 2 miljarderna - detta trots att vår bästa chans att stoppa pandemin är att se till att alla människor överallt får tillgång till gratis vaccin. Detta kommer endast att vara möjligt med en omvandling av hur vacciner produceras och distribueras globalt. Pandemin har härjat i två år med allvarliga konsekvenser, såsom död, påverkan på fysisk och psykisk hälsa, utmattad vårdpersonal och andra grupper som har fått ökad arbetsbörda, försämrad ekonomi, arbetslöshet och en vardag under restriktioner. Redan vid FN:s generalförsamling i september 2020 undertecknade 16 multinationella läkemedelsföretag baserade främst i USA och EU en deklaration om att bland annat stödja en rättvis och prisvärd distribution och tillgång globalt, något som ännu inte har förverkligats. Samma företag presenterade överoptimistiska tillverkningsprognoser som de missade med miljardtals doser, vilket förvärrade en vaccinbrist som de hjälpte till att skapa samtidigt som de säkerställde sina vinster. En del av berättelsen som ofta faller bort i narrativet om framtagningen av vaccin är att företagen kunde få fram vaccin så fort tack vare ett redan gediget grundforskningsarbete som kommit till stånd genom olika staters ekonomiska stöd. Även om jag ställer mig bakom de immateriella rättigheterna kan jag inte blunda för att drivkraften oftast ändå är den forskning som utförs på universitet och statliga institutioner världen över. Företaget Moderna har försökt vinna pluspoäng genom att släppa patenten. Men så enkelt är det inte då delar av den tekniska kunskapen förblir affärshemligheter, och alltså kan inte fler producera vaccin. Egentligen borde kravet därför vara att pausa patenten och dela med sig av tekniken. Det är en av nycklarna till att uppnå global vaccinering. Ministern nämner att 11 miljarder doser producerats och att produktionen tredubblats. Men enligt bland annat rapporten A dose of reality har läkemedelsföretagen konsekvent producerat och distribuerat mindre än det som utlovats. Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer och Astra Zeneca skulle tillverka uppskattningsvis 7,5 miljarder doser 2021, men i verkligheten uppnådde de 6,1 miljarder. Går det att lita på läkemedelsföretagens siffror när deras drivkraft är vinst?
Fru ålderspresident! Jag börjar med den sista frågan om det går att lita på läkemedelsbolagens intentioner. Det stämmer att deras prognoser inte har slagit in till fullo, men vi måste förstå att det var en helt ny typ av vaccin som togs fram på rekordtid, vilket gjorde det svårt att ställa prognoser. Jag delar Lorena Delgado Varas uppfattning att prognoserna inte har slagit in, men jag ser också att det finns en bra förklaring till det i och med att många vacciner togs fram på kort tid. Jag delar också uppfattningen att det inte är bara patentet i sig som är problemet. Det handlar också om produktionskapacitet, produktionskompetens och distribution. Det handlar inte bara om att EU är en av världens ledande vaccintillverkare och att över hälften av det vaccin som produceras här har exporterats till andra länder. Det handlar också om att Sverige och även EU från början har haft ambitionen att bidra till att åstadkomma global tillgång på vaccin, och då gäller det att se till att vaccinproduktion och tillgång på vaccin också finns på plats ute i världen. Det blir allt viktigare att stötta läkemedelsbolagen och dessa länder i att sätta upp produktionsfaciliteter runt om i världen. Därför utökar vi samarbetet med den afrikanska kontinenten och Afrikanska unionen. EU satsar 1 miljard euro på att bygga upp tillverkningskapacitet för vaccin och annan medicinsk teknologi i Afrika. Först ut är Sydafrika, Senegal och Rwanda. Precis som Lorena Delgado Varas säger är vaccinproduktion en komplex process. Det är inte bara ett patent, och sedan kan man börja producera. Det krävs utrustning, utbildning och kompetens. Den svenska regeringen ser därför att Sverige måste vara på plats och tillse att alla nödvändiga ingredienser finns på plats i dessa länder. I till exempel Rwanda bidrar Sverige specifikt med utbildning av personal genom ett samarbete med Karolinska institutet. Till Rwanda donerade Sverige för övrigt 1 miljon vaccindoser i slutet av förra året, och många människor har kunnat vaccineras tack vare det. Vi pratar mycket om Covax, men International Vaccine Institute finns också. Härigenom kommer Sverige bidra med ytterligare kapacitetshöjande åtgärder i dessa länder, som inte alls har kompetens att producera vaccin. Med detta vill jag visa på att det finns en förflyttning. Från början talar man bara om patent och att produktionen framför allt ska ske i vissa utvalda regioner, som EU. Vi ser nu att om vi kan leverera nära, säkert och effektivt i de länder som över huvud taget inte har den kompetensen och göra detta hand i hand med läkemedelsbolagen har vi mycket att vinna där också. Sverige har genom Sida gett ekonomiskt stöd till IVI för den nuvarande femårsperioden. Det är ett exempel på ett långsiktigt engagemang. Vi vet inte hur länge pandemin varar, men detta är något som vi behöver jobba med. Vi har lärt oss mycket av krisen. Vi måste finnas ute i hela världen. Då räcker det inte med ett eller två initiativ, utan vi måste jobba på bred front, framför allt med EU som bas. Sverige är en förebild. Vi är ett av de länder som per capita har donerat mest vaccin i världen hittills under pandemin. Avslutningsvis är det viktigt att säga att vaccindistributionen blir en alltmer dominerande utmaning. Vi har sett under hela pandemin i alla handelsflöden att det har varit svårt att distribuera och få ut varorna. Där måste vi ha tillgång till sjukvårdspersonal som ser till att materielen kommer på plats, att det är säkert och att de vacciner som ska vara kylda och nedfrysta tas om hand på rätt sätt när de kommer. Detta säkerställer vi just nu i de länder som har det behovet.
Fru ålderspresident! Två år har gått sedan bland annat Sydafrika och Indien lyfte upp frågan, vädjade och sa att något behövde göras. Man såg redan tidigt vad som skulle ske. Afrika är den kontinent som har drabbats hårdast. Ministern nämnde bland annat att EU har exporterat mer än hälften av alla tillverkade doser till över 150 länder. Men sanningen är att bara 261 miljoner av de 1,8 miljarder donerade doser som utlovats av G7-länderna och Team Euro har levererats till låg och medelinkomstländer. Dessutom har man donerat över 10 miljoner doser till höginkomstländer under pandemin. Det är tydligt att systemen är otillräckliga. Det räcker med att titta på antalet färdigvaccinerade: Tanzania har 1,5 procent, Haiti 0,58 procent, Kongo 0,3 procent och Jamaica 17,3 procent. EU har 77 procent. Samtidigt ökar mutationerna, och pandemin förlängs. Detta drabbar oss alla. Med tanke på EU:s ansvar skulle jag vilja återgå till ministerns inledning där hon nämnde EU-förslaget som alternativ till Sydafrikas och Indiens förslag, som stöttas av fler än 100 länder. Sydafrikas och Indiens förslag är helt enkelt att pausa patenten och tillgängliggöra teknologin så att producenter från medel och låginkomstländer också kan bidra till den globala vaccinproduktionen. Detta är viktiga nycklar som verkligen har visat sig vara livsnödvändiga för att kunna utföra detta. EU:s förslag däremot bygger återigen på tvångslicenser för patent och tar inte upp juridiska hinder relaterade till data och affärshemligheter, som är avgörande för att starta en snabb produktion. Det fokuserar på produkter men utesluter underliggande teknologier, komponenter, processer och metoder som också är skyddade under immateriella rättigheter och som är lika viktiga för att initiera produktion. Det skulle fortfarande krävas att varje land individuellt lämnar in och tillämpar tvångslicenser på varje komponent, produkt och så vidare vilket gör erforderligt internationellt samarbete svårt. Det är verkligen synd att EU inte är transparent med vad förslaget egentligen innebär, speciellt med tanke på att företagen vägrar att i stor utsträckning dela teknik med duktiga producenter i låg och medelinkomstländer. Detta leder till dagens situation, där det är väldigt få som kan producera samtidigt som företagen tjänar multum på fattiga människors bekostnad. Men det gläder mig att man nu har börjat titta på hur man kan utbilda människor i låginkomstländer och fördela tekniken.
Fru ålderspresident! Jag delar Lorena Delgado Varas otålighet vad gäller att kunna distribuera snabbare till de länder som har alldeles för låg vaccinationsgrad. Självfallet är detta djupt otillfredsställande. Jag vill också säga att den svenska regeringen inte har delat EU:s syn generellt sett på alla områden vad gäller just solidaritet i dessa svåra tider under pandemin. Sverige har varit pådrivande för att till exempel ta bort de exportrestriktioner på vaccin som EU införde och har upprepat detta ett antal gånger. Den svenska regeringen har gått i bräschen, och det har haft effekt. Över tid har vi vunnit gehör för detta inom EU-kretsen. Nu har EU äntligen tagit bort kravet på exportrestriktioner och har i stället en transparensmekanism. Det är oerhört viktigt att EU inte begränsar distributionen av vaccin bara för att det ligger så mycket produktion inom EU. Där har den svenska regeringen vunnit gehör och varit pådrivande. Jag vill återkomma till frågan om patentskyddet, som det handlar om i grunden och som Indien och Sydafrika har drivit inom ramen för WTO. Det pågår just nu en diskussion i WTO. Jag har en förhoppning om det svenska initiativet, som vi kallar Trade for Health, som har tagits vidare inom EU och vunnit gehör och som EU sedan har tagit till WTO. Jag har själv mött WTO:s generaldirektör just i denna fråga, och de kallar det för the Swedish initiative. Nu blev det ingen ministerkonferens i WTO på grund av pandemin, men förhoppningsvis kan man hitta ett utrymme för att ta upp åtminstone frågan om handel och hälsa samt solidariteten kring vaccin och läkemedel. Men det handlar inte bara om vaccin och läkemedel, utan det handlar också om skyddsutrustning och så vidare och om att ta bort alla former av handelshinder för det så att vi kan vara djupt solidariska i denna fråga. Jag återkommer till patentskyddet. Där delar vi inte Sydafrikas och Indiens uppfattning att det är detta som är den springande punkten. Snarare handlar det om det som vi nu sätter igång alltmer och accelererar, nämligen processen med kompetensöverföring, distributionskapacitet och, inte minst, produktionskapacitet i de länder som inte har den möjligheten i dag. Att ta bort patentskyddet skapar osäkerhet. Det skapar också bristande incitament och mekanismer för att vidareutveckla vaccinet. Nu när vi ser de nya mutationer som kommer hela tiden måste läkemedelsbolagen vara väldigt snabba när det gäller att ha resurser till det och få in kapital och finansiering för att kunna utveckla vaccinet löpande. Vi har sett, inte minst den senaste tiden, hur viktigt det är att hela tiden justera vaccinet. Att ta bort patentskyddet och pausa det, som Lorena Delgado Varas säger, fru ålderspresident, tror jag alltså skulle skapa osäkerhet och inverka negativt på möjligheterna att hela tiden utveckla vaccinet i den snabba takt som krävs under pandemin.
Fru ålderspresident! Jag vill återigen påminna om att grunden för utvecklingen av vaccinerna har betalats av flera stater, så det är inte enbart företagen som har tagit fram detta. Angående patentskyddet är det faktiskt ett hinder. Det är inte bristande incitament, utan bolagen får avtal innan de börjar producera vaccinen. De har redan skrivit på avtal och sålt produktionen innan den ens är färdig. Det är bra att regeringen har jobbat med exportrestriktionerna. Vi är helt överens om att de ska bort. Jag tror verkligen att Sverige skulle kunna vara en stark röst i att ändra hur vaccinen produceras och distribueras globalt vid kriser, för vi pratar om en kris nu. Sverige är ett ledande land inom forskning, innovation och företag inom läkemedelsvärlden, och därför har vi ett extra stort ansvar för att göra vad vi kan för att stoppa pandemin. Fru ålderspresident! Vi har sett att den rika delen av världen har roffat åt sig allt vaccin och hur detta har drabbat den fattiga delen av världen. Bara häromdagen skröt FHM med att man köpt upp hela lagret vaccin av en viss produktion. Detta får oerhört stora långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser för hela världen. Fler kvinnor och flickor utsätts för våld, inklusive sexuellt våld, fler flickor gifts bort och färre barn går i skolan. Samtidigt läggs mindre resurser på vård, hiv-mediciner och preventivmedel. Därför undrar jag varför Anna Hallberg, som är statsråd i en feministisk regering som säger sig driva en feministisk utrikespolitik, inte gör allt för att få ut så många doser som möjligt.
Fru ålderspresident! Jag vill verkligen understryka att regeringen ser djupt allvarligt på den bristande rättvisan vad gäller fördelningen av vaccin. Jag delar också bilden av de konsekvenser detta får. Det blir mer ojämställda samhällen, och det blir också allt svårare för dem som redan är utsatta. Därför ligger Sverige, som jag sa, i topp bland de länder i världen som har skänkt mest per capita. Vi har donerat både i form av pengar och i form av doser och insatser för bland annat Covax för att försöka möta denna orättvisa. Men det räcker inte, utan vi har också krävt av EU-kommissionen att man tittar över vad det är i tvångslicenserna och den mekanismen som inte fungerar eftersom de inte har använts. Det är den andra frågan. Svar på interpellationer Vad vi ser och hör är att det inte är patentskyddet som är den springande punkten utan att vi måste vara mycket mer solidariska men också aktiva vad gäller att se till att de här länderna får produktion och distribution på plats. Då kommer jag tillbaka till det jag har sagt tidigare: Det handlar om att förmedla kompetens men också kapital, naturligtvis, för att bygga upp de produktionsanläggningar som behövs, inte minst i Afrika. I juni presenterade EU ett alternativ till Tripsundantaget med målet att förtydliga mekanismen och försöka förenkla den mekanism som redan finns i dag. Målsättningen är att vi ska hitta en lösning under våren inom ramen för WTO. Men det räcker inte med att det sker under våren, utan det är bråttom här och nu. Det är därför den svenska regeringen jobbar på alla dessa fronter samtidigt. Jag skulle säga att Sverige är en av de absolut starkaste rösterna inom EU för detta, och vi har drivit frågan från början av pandemin. Vi döpte initiativet till Trade for Health, och jag har som handelsminister i regeringen varit drivande för detta. Jag ser att vi har gjort väldigt mycket, men vi är inte nöjda. Vi kommer att fortsätta att driva frågan, och jag hoppas att vi går i mål under nästa ministerkonferens i WTO. Det här är en global fråga som ska lösas på globalt vis. Svar på interpellationer